Herr talman! Utlänningsnämnden har rekryterat alla handläggare som man orkar med att rekrytera, och man håller på att utbilda dem på det sätt man anser lämpligt. Enligt utlänningsnämndens chef kommer man inte upp i full beslutskapacitet förrän i september, säger Maud Björnemalm. Hur lång tid kommer det då att ta att skola in ytterligare lika många handläggare som man har i dag? Detta är en orimlig situation. Socialdemokraterna har ju ständigt velat kalla människor till utskottet för att få ställa frågor till dem om både det ena och det andra ärendet. Därför förvånar det mig att Socialdemokraterna inte bad att chefen för utlänningsnämnden skulle komma tillbaka när det gäller denna fråga för att förklara hur han ser på att öka antalet handläggare i den omfattning som Socialdemokraterna vill. Detta är alltså en fullständigt orimlig situation som utlänningsnämnden ställs inför. Vilka drabbar detta? I första hand drabbar det personalen, men det drabbar även alla de människor som väntar i förläggningarna. Detta fungerar alltså inte i praktiken. Maud Björnemalm. Hur skall det gå till att ta bort dessa 8 000 förläggningsplatser? Hur lång tid tar det innan man får full effektivitet med ert förslag? Varifrån tar ni de medel som behövs för att täcka kostnaderna ute i kommunerna för de flyktingar som får uppehållstillstånd? Om ni hade velat vara seriösa hade det varit rimligt att ni hade dragit av den summan i era beräkningar. Men det tyckte ni tydligen inte var meningsfullt. I hela denna karusell förvånar det mig att ni över huvud taget kan föreslå dessa gigantiska summor och tro att detta är verklighet. Det är rimligt att få svar på dessa frågor. Jag känner dessutom ett visst medlidande med Maud Björnemalm som sitter i invandrarverkets styrelse och kan dessa frågor mycket bättre än jag. Ändå måste hon föra denna debatt som är fullständigt befängd. Det är inte en debatt om utlänningsnämnden och flyktingfrågorna, utan det är en ekonomisk debatt som handlar om hur ni skall få er budget att gå ihop. Vi borde väl rimligen hålla oss för goda för att diskutera de frågorna, när vi har så svåra frågor att lösa när det gäller själva flyktingverksamheten. I början av sitt anförande ifrågasatte Maud Björnemalm att vi kritiserade samverkan med Ny demokrati. Jag trodde att det var en världsvid skillnad mellen er socialdemokrater och Ny demokrati i flyktingfrågan, men det är tydligen inte så. Ni delar Ny demokratis uppfattning, att man kan göra på detta enkla sätt, och det fungerar inte.
Herr talman! Som jag sade tidigare, är det ganska märkligt att höra en folkpartist försvara systemet med långa handläggningstider och att människor skall sitta månad efter månad på flyktingförläggningarna och vänta på besked. Jag vill gärna påminna Sigge Godin om att Folkpartiet har varit med om att under en högkonjunktur bevilja invandrarverket 60 miljoner för extra handläggarresurser, och då var det inte tal om hur man skulle kunna rekrytera dessa människor, om det fanns någon möjlighet att göra det, utan då ställdes hela tiden kravet att handläggningstiderna skulle förkortas. När ni nu har ställt till det på det här viset med utlänningsnämnden, genom att forcera fram beslutet, är vi villiga att bidra till en förstärkning på handläggarsidan. Det är inte helt säkert, Sigge Godin, att alla de 8 000 människor som har överklagat de negativa besluten till utlänningsnämnden får uppehållstillstånd i Sverige och kommer ut i kommunerna, utan många kommer säkert att få lämna landet. Men även om en stor del på grund av långa handläggningstider skulle få uppehållstillstånd i Sverige finns det i dag en stor beredskap ute i kommunerna att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. Jag utgick från att Sigge Godin hade läst vår motion och Ny demokratis motion. Om han har gjort det vet han att det är stor skillnad mellan motionerna. Vi kan inte hindra någon att stödja vår motion. Det är dåligt av Sigge Godin att försöka få det att verka suspekt att andra partier stödjer vår motion.

Herr talman! Vad som händer om vi får igenom vårt förslag är att människor får ett snabbt besked om de får stanna eller om de skall lämna landet. Vad som också händer är att vi bringar ned kostnaderna för skattebetalarna. Sigge Godin citerade statsrådet, och det kan jag också göra. Statsrådet har sagt: Varje ärende som får vänta längre än normalt kostar mycket pengar. Den månatliga merkostnaden för förläggningsvistelse som beror på lång väntan uppgick till mellan 90 och 100 milj.kr. Det är ganska betänkligt när Folkpartiet, som i flyktingpolitiken vill ge sken av att vara litet humanare och litet mera generöst än alla vi andra, talar om en skonsam väg för utlänningsnämnden. Vi socialdemokrater tänker på de asylsökande. Vi vill att de skall få ett snabbt besked om de får stanna i landet eller om de skall lämna Sverige.

Herr talman! Jag skulle önska att jag hade tillgång till fler siffror och annan information om dessa saker. I går försökte jag ringa utlänningsnämnden. Det slutade med att jag kopplades runt som en jojo mellan olika instanser utan att få ett vettigt besked. Till sist kopplade den vänliga dam som jag talade med mig till växeln. Men då kom beskedet: Oj, växeln har också gått sönder. Så går det till hos utlänningsnämnden. Man får inga siffror eller annat material därifrån. Hur skulle man kunna lösa det aktuella problemet? Jo, det viktiga är att göra som man gjorde med kroaterna. Det handlar alltså om att avvisa Kosovoalbanerna. De kommer inte från en krigszon. Visserligen är det synd om dem. De lär vara undernärda osv. Men någon krigszon kommer de, som sagt, inte från. Därför måste man snabbt ta ställning och avvisa de här personerna -- naturligtvis med vissa undantag. På det sättet kan mycket pengar sparas.

Herr talman! Vårt land har av tradition haft en generös inställning till flyktingpolitiken. Vi i kds anser att denna generositet står i överensstämmelse med den kristna broderskapstanken. I många länder i världen är levnadsstandarden mycket lägre än den är i Sverige. Ändå får man ta emot en mycket större andel flyktingar än vad vi i vårt land får göra. Vår materiella standard är så hög att vi mycket väl kan ta emot ett betydande antal flyktingar. Det vore katastrofalt om vi försökte öka tillväxten i kombination med en minskning av vårt lands möjligheter att ta emot flyktingar. Det skulle rimma illa med vårt lands anspråk på att i olika internationella sammanhang vara det land som verkar för en större respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Därför upplever jag utskottets skrivning i betänkandet som något ogenomtänkt. Låt oss jämföra med ett lasarett där man beslutar att ta emot fler läkare, därför att man nyligen anställt nya utexaminerade läkare som behöver få längre tid på sig när det gäller att försöka hjälpa patienterna. Samtidigt fattas beslutet att detta lasarett skall läggas ner. Den här jämförelsen haltar kanske något. Men tillvägagångssättet är detsamma -- om nu utskottets hemställan bifalles i dag. Jag tycker att det är litet grand av strutspolitik att, som det sägs i betänkandet, minska anslagen till förläggningarna. Vi måste ju först veta att antalet flyktingar som är på väg hit blir mindre, för var skall vi annars placera flyktingarna under den tid de är här? De måste ju ändå hit för att vända. De kan inte gärna återvända med vändande färja, tåg eller flyg. Det är sådant som utlänningsnämnden är till för och det är sådant som invandrarverket först skall besluta om. Under tiden måste de här människorna få en förläggninsplats någonstans. Jag kan ha vissa synpunkter på utlänningsnämndens arbete. Det gläder mig att se att Birgit Friggebo är här. Kanske kan hon ge oss ytterligare information om hur det här arbetet fortskrider. Detta arbete har, som det sägs, inte riktigt kommit i gång. Därför förvånar det mig väldigt att vi nu skall tillsätta ytterligare personer, enligt utskottets begäran. Det skall alltså finnas ännu fler som inte kommer i gång med det här arbetet. Man skriver mycket riktigt att det faktiskt kan bli så, att det här arbetet ytterligare försenas. Då kan vi definitivt inte dra ner på kostnaderna för förläggningarna. Jag tycker att Maud Björnemalm motsade sig själv litet grand. Hon kritiserade ju dels medelsfördelningen, dels tidigare tillsättning av utlänningsnämnden. Men samtidigt föreslår Maud Björnemalm att vi snabbt skall tillsätta ytterligare människor i denna ännu icke fungerande utlänningsnämnd. Ytterligare personer skall alltså läras upp. Ändå säger Maud Björnemalm att det gick för fort vid den förra tillsättningen. Jag tycker inte att det här resonemanget riktigt stämmer. Eller skall man kanske se detta som ett straff för att den nya regeringen var för snabb med att tillsätta utlänningsnämnden. Enbart pengar till utlänningsnämnden kommer inte att innebära att det hela fungerar. Det är ett litet väl förenklat resonemang. Det måste ju till en fungerande administration, och regeringen har ju lagt fram ett förslag i det avseendet. Man kommer att se över dessa frågor, och man kommer också att vidta åtgärder. Det är väldigt lätt att misstänkliggöra andras mål och motiv. Tänk om vi kunde lära oss att diskutera medlen för hur vi skall nå de mål som vi har satt upp. De som har satt upp andra mål får i så fall redovisa dessa. Men låt oss som har samma mål -- nämligen att vi skall kunna ta emot flyktingar och att vi skall möjliggöra ett drägligt liv för dem under korta väntetider -- åtminstone hålla oss till samtal om medlet i stället för att misstänkliggöra varandras mål! Till Leif Bergdahl skulle jag vilja säga följande: Javisst, det handlar om 80 % ekonomiska flyktingar i, om jag minns rätt, Tyskland. Vidare finns det inte några vetenskapliga undersökningar av vilken sorts flyktingar det är som kommer hit. Ännu en gång vill jag poängtera att det som utlänningsnämnden och invandrarverket utreder är just vilka som är flyktingar enligt de bestämmelser som gäller för flyktingar i Sverige och naturligtvis också enligt FN-konventionen. Vad vi i dag diskuterar är framför allt var flyktingarna skall vistas under väntetiden, under den tid som invandrarverket och utlänningsnämnden utreder de olika ärendena. Man må se på detta hur man vill, men det är detta som diskussionen och beslutet i dag handlar om. Var skall alltså flyktingarna vistas om vi drar ner på anslagen till flyktingförläggningarna just nu? Herr talman! Jag har inget förslag, bara ett yrkande om bifall till den reservation som finns med här. Inom parentes skulle jag vilja skicka med några ord om en broschyr som invandrarverket självt har gett ut och som handlar om flyktingmottagandet. Jag vill påminna om förläggningarnas betydelse. Neddragningar får inte ske så fort att människor hamnar i lägenheter utan att först ha fått vara på en förläggning. Det är nämligen oerhört viktigt för dem som kommer till Sverige att de först får komma till en förläggning. Jag skulle sammanfattningsvis beträffande målinriktningen för förläggningarna vilja läsa upp vad som sägs på några få rader i broschyren från statens invandrarverk om flyktingmottagandet: ''Under tiden på förläggningen får de asylsökande/flyktingarna information om det svenska samhället, vad det kommunala mottagandet innebär och om lokala förhållanden på orten.'' Mot denna bakgrund menar jag att det är oerhört viktigt att vi inte rationaliserar bort förläggningarna för tidigt.

Herr talman! I den nu föreliggande propositionen har vi att ta del av olika förslag när det gäller stället utökas med ytterligare en ägargrupp bestående av konst och vetenskapsakademier. Den nuvarande hembudsrätten försvinner. Om någon lämnar sitt styrelseuppdrag, övergår aktierna till staten. Vänsterpartiet anser att ett fortsatt folkrörelseägande är bäst. Det är det som vi nu har fått höra är liktydigt med korporation. Jag delar inte den uppfattningen. Korporativism är något helt annat, och folkrörelseägandet är oerhört viktigt och betydelsefullt för ägandet av Sveriges Radio. Nu går man ifrån hembudsrätten. Om aktierna inte kan föras vidare överlåts de till staten. Som jag sade anser vi att ett fortsatt folkrörelseägande är bäst. Vi vill också begränsa statens ägande till ett minimum. Vi tycker fortfarande att vårt förslag att sätta ett tak på 20 % för statens ägarandel är bra. Om det skulle bli nödvändigt att ytterligare bredda ägargrupperna, bör man i första hand söka sig mot nya folkrörelsegrupper. Den förändring som görs av den nuvarande organisationen är att moderbolaget försvinner och ersätts av tre olika aktiebolag. Ett vardera för radio, televisionen och utbildningsradion. Avtalstidens längd förkortas kraftigt. Vi anser att motiven för den förkortade avtalsperioden är något oklara. Vi har i dag fått bekräftat att det finns ett outtalat syfte med detta, nämligen att med den förkortade avtalsperioden tillmötesgå dem som vill verka för en utförsäljning av en TV-kanal och delar av radioverksamheten. Vänsterpartiet anser att en sexårig avtalsperiod är rimlig, inte minst med tanke på att den nya organisationen skall få möjlighet till långsiktig planering och utveckling av såväl programverksamhet som organisation. Vi anser inte att en utförsäljning är bra, utan vi anser att båda TV-kanalerna och radiokanalerna skall behållas i det public service-avtal som nu finns. Statens uppdrag till de tre bolagen blir i huvudsak oförändrat. Det innebär att bolagen skall tillgodose alla publikgrupper med ett mångsidigt programutbud av hög kvalitet. Vi har dock vissa synpunkter på vad uppdraget borde kompletteras med. Reklamförbudet skall fortsätta att gälla, förutom att sponsring enligt vissa regler blir tillåtet. Vi anser att det kan finnas risk för att sponsringsmeddelandena kan förväxlas med reklam. Det är därför viktigt att tydliga regler anger hur de skall utformas. Logotyper och dekaler spelar en stor roll i alla reklamsammanhang, och de bör inte få förekomma i sponsringsmeddelandena. Tanken var god, men den fullföljdes inte i och med att både nyhetsredaktionen och ledningen för den distriktsbaserade kanalen förlades till Stockholm. Vi anser att det nu är hög tid att fullfölja reformen. Många har frågat sig varför propositionen är så entydig och fastlåst vid att det skall vara skilda nyhetsredaktioner för TV1 och TV2. Vi undrar om samma motiv ligger bakom detta som när det gäller avtalstiden, nämligen att öppna möjligheter för en framtida utförsäljning. Det är ju ett bättre försäljningsargument att saluföra en TV-kanal med en egen nyhetsredaktion än en som bara har en del i en nyhetsredaktion. Vi har från Vänsterpartiets sida i och för sig inget emot att det finns två nyhetsredaktioner, om det bara finns resurser för att båda skall kunna vara fullgoda. Men vi anser att det viktigaste är hur nyhetsredaktionen, eller nyhetsredaktionerna, arbetar, vilket material som förs fram och vilka nyheter som speglas -- inte om det finns en eller två kanaler. Vi anser att det viktigaste just nu är att sprida nyhetsrapporteringen. Om det nu inte låter sig göras på annat sätt än genom att flytta ut Rapports redaktion från Stockholm, så gör då det! Men vi anser, i grund och botten, att det är viktigt att med hjälp av klara signaler från riksdag och regering kunna lyfta blickarna också utanför Stockholms horisont. Det borde vara en uppgift som går att lösa inom ramen för de båda kanalernas organisation. Egentligen är det verksamheten själv som skall avgöra hur det hela skall gå till. Herr talman! Vi är överens med utskottsmajoriteten om vikten av att slå fast folkrörelseägandet till TV och radioföretagen. Som jag sade tidigare anser vi också att handikapp-, freds-, miljö och invandrarorganisationer bör tillfrågas om de har intresse av ett delägande. Det är här fråga om nya folkrörelser som är mycket etablerade, med ordentliga strukturer. De skulle väl fylla en plats i kretsen av ägare till Sveriges Det slås också fast att de olika företagen skall ha maximal frihet att utveckla programmen inom ramen för ett reklamförbud. Vi anser dock att ett stort ansvar åvilar företagen när det gäller att upprätthålla balansen mellan å ena sidan svenskproducerade program i TV och svensk musik i radio och å andra sidan utländska TV-program och utländsk musik. I avtalet står att Sveriges Television och Riksradion skall främja kulturell förnyelse och tillhandahålla ett mångsidigt utbud och att svenska artister och verk av svenska upphovsmän skall förekomma i betydande omfattning. Man visar också siffror på att det målet egentligen är uppfyllt. Vi har dock i dag fått bekräftat att de Hollywood-dominerade inslagen ökar för varje år, inte bara i svensk TV utan också i övriga Europa, trots alla strävanden som görs i resp. land att slå vakt om en nationell särart, eller, när det gäller Europa i stort, en europeisk kulturell särart. Vi är från Vänsterpartiets sida djupt oroade över detta. När det gäller TV handlar det i första hand om TV filmer och TV-serier, och när det gäller radio handlar det om musiken. Det är en väsentlig skillnad att ta del av en svenskproducerad film jämfört med en utländsk, textad film. Vi tror att programutbudet skulle kunna fyllas på ett betydligt bättre sätt än vad som nu sker med svenska program av god kvalitet. När det gäller radion är det främst fråga om musiken. Verk av svenska kompositörer och framföranden av svenska artister skall förekomma i större utsträckning än nu. Det finns siffror som visar att Utbildningsradion fyller de uppsatta målen. Det är självklart att Utbildningsradion gör det. Det vore konstigt om det vore annat än svenskproducerade program i Utbildningsradion, om man nu bortser från eventuella språkprogram. Det beviset tycker jag faller litet utanför. Det är naturligtvis svårt att ange i siffror hur stor del av programverksamheten som skall vara svenskproducerad. Vi vill inte låsa fast oss i någon sifferexercis. Vi menar att det är viktigt att signalerna från riksdagen är sådana att de olika programbolagen beaktar detta i större utsträckning än vad som har skett hitintills. Herr talman! Jag vill slutligen säga några ord om barnen och TV. Barn är annorlunda radio och TV konsumenter. Det är en sanning som upprepas oupphörligen men som inte alltid har lett till en konsekvent hållning från de vuxna som ansvarar för programproduktionen. Radion har nu nästan helt gett upp att göra program för barn. Vi i Vänsterpartiet anser att de nya bolagen måste ta ett större ansvar för att producera bra, underhållande, spännande och fängslande program för barn, med bilder som knyter an till deras verklighet och som kan vara värdefulla för att bearbeta problematiska situationer. En sådan inriktning borde riksdagen ställa som krav i ett avtal mellan staten och bolagen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion Kr269 av Johan Lönnroth och till Vänsterpartiets meningsyttring vad avser mom. 7. Vi står naturligtvis bakom vår meningsyttring även i övrigt.

Herr talman! Det är nästan litet absurt när vi diskuterar yttrandefriheten och yttrandefrihetens villkor att det ansvariga statsrådet har en sak att säga till oppositionsledaren, nämligen att han skall hålla tyst. Jag tycker att ett sådant uttalande är ytterst anmärkningsvärt.

Då frågar jag: Fördömer Birgit Friggebo det förhållandet att ett statsråd har synpunkter på i det här fallet Riksradions rapportering från förstamajfirandet? Regeringen är en monolit och får kollektivt ta ansvar för enskilda statsråds handlingar. En annan sak som gör att jag tycker att det blir en något märklig debatt är att kulturministern säger att det regeringen gör i förhållande till beslutet den 11 juni förra året är ytterst marginella ändringar. Uppenbarligen har fru Friggebo inte lyssnat på alla de folkrörelser som anser att det är helt avgörande förändringar. Uppenbarligen har kulturministern inte lyssnat på det jag citerade förut ur Expressen, nämligen moderbolagets koncernchefs uppfattning. Uppenbarligen har kulturministern inte varit intresserad av de synpunkter oppositionsledaren har framfört i det här sammanhanget, som Ingvar Carlsson redovisade i en artikel i Dagens Nyheter. Trots detta betrakar fru Friggebo förändringarna som marginella. Jag menar att det har skett avgörande avsteg från den uppgörelse som träffades i riksdagen den 11 juni i fjol. De avgörande avstegen skedde utan att oppositionen fick någon möjlighet att påverka utvecklingen. Det tycker jag rimmar illa både med yttrandefriheten och de former och det innehåll som det bör vara när det gäller umgänget mellan regeringen och de politiska partierna i riksdagen. Möjligen är sanningen den att regeringsförslaget var så bräckligt att det inte tålde någon insyn utifrån. Sedan tycker jag att det är intressant att kulturministern anser att om man har eller inte har ett moderbolag saknar betydelse för den händelse en riksdagsmajoritet vill sälja ut något av företagen. Det borde i så fall ge Ny Demokrati något att tänka på.

Herr talman! Jag ber naturligtvis Harriet Colliander om ursäkt om hon känner mitt yttrande som en spark på smalbenen. De olika symboler man lägger in i moderbolagets vara eller inte vara har enligt min uppfattning getts alldeles för stor betydelse i diskussionen. Man hävdar t.ex. från visst håll att det inte går att sälja ut om man behåller moderbolaget, medan andra säger att det blir enklare att sälja ut om man tar bort moderbolaget. Jag vill påstå att det är viljan i denna riksdag när det gäller uppläggningen av Sveriges Radios verksamhet som kommer att avgöra, inte huruvida det finns ett moderbolag eller inte. Harriet Colliander har på ett alldeles utmärkt sätt företrätt sitt parti och lagt upp en strategi och ett system för hur Ny demokrati vill förändra public service-verksamheten i landet. Detta är en inställning som jag tror att Ny demokrati är ganska ensamt om. Men det som Harriet Colliander framförde var mycket sammanhängande, och det system hon redovisade var ganska tydligt. Det vill jag ge henne en eloge för.
Herr talman! Kulturministern! Kulturministern har mycket bestämda åsikter om att vi skall ha två skilda nyhetsredaktioner. Hon anför som motiv att det är viktigt att urvalet i det stora nyhetsflödet görs av två oberoende redaktioner och säger att detta är synnerligen viktigt, eftersom TV 4 ännu inte har nått alla mottagare. Det skulle man kanske kunna hålla med om. Kulturministern säger däremot ingenting om att TV 1:s och Rapports rapportering är till förvillelse lika. Det är tydligen möjligt för två av varandra helt oberoende redaktioner att göra urval som är till förvillelse lika. Jag vet faktiskt inte vad detta kan bero på, om det handlar om ett begränsat nyhetsflöde, om journalisterna har gått i samma skolor och därför väljer på liknande sätt eller om direktiven är så oklara att det blir på det här viset. Helt säkert är ändå att nyhetsrapporteringen i båda kanalerna är mycket mycket Stockholmsdominerad. Visserligen är Stockholm Sveriges huvudstad och maktcentrum, men sju åttondelar av det här landets befolkning lever och verkar faktiskt utanför huvudstaden. Jag tycker att det är angeläget att också deras nyheter kommer fram. Jag är mycket väl medveten om att detta också handlar om pengar och resurser. Mycket behöver förbättras. Den internationella nyhetsrapporteringen hör väl kanske dit. Det vore ändå intressant att höra om kulturministern har några åsikter om hur en icke Stockholmsdominerad nyhetsrapportering skulle kunna bli mer framträdande i Rapport. Är det möjligt att åstadkomma utan att man flyttar ut delar av redaktionen, eller hur skall man kunna nå det målet?

Herr talman! Jag tycker att det är ett svaghetstecken att socialdemokrat efter socialdemokrat går upp och påstår att public service-verksamheten skulle försvagas genom det här beslutet och att det är den person som kanske är mest berörd av att moderbolaget försvinner som man använder som referens. Jag tycker att det är ett stort svaghetstecken. Genom att hävda att public service-verksamheten nu är så försvagad att den inte kan verka spelar man dessutom bara dem i händerna som vill komma åt public serviceverksamheten. Så till avtalsperiodens längd, som Catarina Rönnung nu berörde. Om man skall ha ett avtal skall man hålla det, och det bör gälla den period som man kommer överens om. Socialdemokraterna vill ha en sexårig avtalsperiod. Men man säger att det är oerhört viktigt att man får en kontrollstation efter tre år, och då skall man helt och hållet se över förutsättningarna när det gäller den viktiga frågan om finansieringen och huruvida man skall föra in reklam som finansieringskälla. Det innebär enligt min uppfattning att man helt förändrar grunden för public service-uppdraget. Men detta skall ske under löpande avtalsperiod! Vi har då sagt att vi ger de partier -- nämligen Socialdemokraterna och Centern -- som var mycket angelägna om att få diskutera reklamfrågan ganska snart den möjligheten: de får göra det efter fyra år. Men då bör man inte ha en avtalsperiod som sträcker sig längre, eftersom förutsättningarna kan komma att helt förändras. Detta är ett tillmötesgående mot framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet, som ville ha en kontrollstation, men under förutsättningen att vi skall ha avtalsperioder under vilka avtalen gäller och att vi politiker inte skall ändra förutsättningarna under avtalsperioden. Catarina Rönnung talade om den stela fördelningen mellan programföretagen. Sanningen är att vi bad om ett förslag till fördelning från moderbolaget, men man kunde inte prestera det, utan detta gjorde programföretagen upp själva sinsemellan, och det gick också mycket snabbt. Dessutom har programföretagen enligt propositionen frihet att, om de skulle vilja det, komma överens om förändringar under avtalsperioden, och de har själva deklarerat att de säkert kommer att kunna sköta det här samarbetet på ett alldeles utomordentligt sätt. Det är då programföretagen själva som deltar i förhandlingarna; de utsätts inte för en överpart som sitter som domare.

Herr talman! Som talesman för Moderata samlingspartiet yrkar jag naturligtvis bifall till utskottets hemställan och avslag på alla reservationer utom en, nämligen nr 10; vi regeringspartier står bakom den uppfattning som där framförs när det gäller publikråd -- ett publikknipande publikråd. Jag kan knyta an till diskussionen om public service men ur en annan synvinkel. Jag vill citera vad kulturministern säger på s. 45 i sin proposition; det återges på s. 17 i kulturutskottets betänkande: ''Den svenska modellen för public service har som grundstenar radiolagens krav på opartiskhet och saklighet. Andra viktiga utgångspunkter är den i avtalen med programbolagen föreskrivna skyldigheten att låta programverksamheten i sin helhet präglas av en skälig balans mellan olika åsikter och intressen. I görligaste mån skall minoritetsintressen av olika slag tillgodoses. Grundläggande är vidare kraven på geografisk rättvisa - - och en hög kvalitet.'' Det där är rätt intressant. Vid detta högtidliga tillfälle, när Jan-Erik Wikström för sista gången deltar i en debatt här i riksdagen -- han kom hit redan 1970, för 22 år sedan, låt vara att han har gjort vissa uppehåll -- tänkte jag överlämna en liten gåva, även om han redan har blivit rejält uppvaktad av kulturutskottet. Det är en liten skrift som heter Maximer om marknaden.

Jag tycker att Jan-Erik Wikström har tillägnat sig litet av denna kvalitet, att han gärna väger för och nackdelar mot varandra och försöker komma till någon salomonisk lösning. Det är väl det som gör att han är nästan lika omtyckt inom det socialdemokratiska lägret som inom det moderata. Jag tänker då på en avvägning som inte bara är geografisk utan också gäller jämställdhet. Jag skall fortsätta att citera en annan lärofader, också liberal, nämligen ingen mindre än Eli F. Heckscher -- F. står för Filip, vilket inte många vet. Inom parentes sagt var han far till Gunnar Heckscher, och som nationalekonom var han världsberömd för sitt arbete Merchantilism. Han säger på ett ställe -- det finns givetvis med här: ''Den moderna konfektionsindustrin har betytt mer för klassklyftornas avlägsnande än alla politiska reformer.'' Just den balansen och strävan efter jämställdhet tycker jag är rätt intressant. När man tittar ut över kammaren ser man att alla männen här är klädda i kavaj och konfektionssydda eller kanske skräddarsydda kostymer, medan kvinnorna däremot har blusar med korta ärmar och kjolar. Vi visar inte våra underarmar; jag får inte gå upp i kammarens talarstol i skjorta med korta ärmar. Kvinnor får gå upp i byxor, men jag kan inte gå upp i kjol. Här är alltså jämställdhetssträvandena långt mindre tillgodosedda än inom Sveriges Radio. Slutligen får jag väl också hänvisa till Bertil Ohlin, som tydligen också har varit en god läromästare för Jan-Erik Wikström. Han säger i sin bok Fri eller dirigerad ekonomi -- den kom ut 1935, som Jan Erik Wikström mycket väl vet -- att det aldrig är fråga om antingen eller utan om både/och. Det kan naturligtvis ge upphov till en viss kluvenhet, men samtidigt kanske det också i många fall bäddar för goda kompromisser. För sådana har ju Jan-Erik Wikström gjort sig till tolk. Jag skall som sagt med nöje överlämna denna lilla skrift. Jag hoppas att Jan-Erik Wikström får användning för den vid något tillfälle då han skall tala och tacka för alla middagar på Uppsala slott.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de vänliga orden. Om jag har kunnat föranleda Hugo Hegeland att på nytt studera de liberala fäderna tycker jag att jag har gjort min insats i kammaren.

Herr talman! Jag tror att jag har klargjort vår inställning för Åke Gustavsson. Vi har redan sett att distriktsproduktionen är över 50 % för närvarande, trots att kravet har varit 40 %. Det innebär med andra ord att Sveriges Television, som har haft full frihet att själv ta fram andelen distriktsbaserad produktion, mer än väl har uppfyllt målet. Vi tror att man kommer att kunna göra det även i fortsättningen. Vi från Centern ser gärna att man ökar denna procentandel ytterligare. Det hoppas jag att man skall lyckas med. Samtidigt som Åke Gustavsson vill fastlägga en annan procentandel säger han att han vill ge Sveriges Television en stor frihet. Vi ger i och med detta Sveriges Television frihet att ytterligare öka procentandelen.

Herr talman! Jag kan lova Åke Gustavsson att vi skall följa denna fråga mycket noga. Om det visar sig att Sveriges Television inte kan nå upp till den procentandel som vi från Centern anser är önskvärd finns det anledning att ompröva detta. Men för dagen visar det sig att Sveriges Television mer än väl har levt upp till den ambitionsnivå som riksdagen har fastställt. Vi hoppas givetvis att man i fortsättningen skall kunna arbeta på samma sätt. Vi litar på Sveriges Television.